Herr talman! Matilda Ernkrans har frågat landsbygdsministern varför Miljöstyrningsrådet läggs ned och hur regeringen kan garantera att stöd för hållbar livsmedelsupphandling till kommuner och offentliga aktörer kan säkerställas i fortsättningen. Interpellationen har överlämnats till mig. Jag vill inleda med att klarlägga att AB Svenska Miljöstyrningsrådets uppgifter vad gäller upphandlingsstöd och upphandlingskriterier inte ska läggas ned. Regeringens förslag, som redovisades i budgetpropositionen för 2014, är att de ska inordnas i Konkurrensverket som ett led i regeringens ambition att koncentrera, förbättra och förstärka upphandlingsstödet. I flera utredningar och rapporter, bland annat av Upphandlingsstödsutredningen och Upphandlingsutredningen, har det framkommit att kunskaperna om effektiv offentlig upphandling hos upphandlande myndigheter och enheter samt leverantörer behöver förbättras. Det handlar dels om en utbredd osäkerhet om regelverkets tillämpning, dels om brister i genomförandet av upphandlingsprocessens samtliga delar. Det statliga upphandlingsstödet har varit utspritt på flera myndigheter, bland annat Vinnova och Kammarkollegiet, och ett delägt statligt bolag, Miljöstyrningsrådet. En rimlig utgångspunkt är att den som har både juridiska och praktiska frågor kring en upphandling inte ska behöva vända sig till flera olika ställen för att få stöd. Både de tidigare nämnda utredningarna och utfallen i remitteringen av dessa understryker vikten av en minskad splittring och att stöd, information och vägledning om upphandlingsprocessens samtliga delar koncentreras och förbättras. Regeringen har aviserat en förstärkning av Konkurrensverkets anslag med 35 miljoner kronor från och med 2015. Ett skäl till satsningen är att det är viktigt att höja kompetensen hos de upphandlande myndigheterna och enheterna om vilka krav som kan ställas och hur de kan följas upp. Av Konkurrensverkets regleringsbrev för innevarande år framgår bland annat att verket ska arbeta med att målen för långsiktigt hållbar utveckling uppnås, och det omfattar givetvis även livsmedelsupphandlingar. Enligt regleringsbrevet ska Konkurrensverket även återrapportera till regeringen senast den 1 oktober 2014 hur verket arbetat med att inordna uppgifter om metodstöd och andra insatser inom områdena för hållbarhet, det vill säga för miljöhänsyn och sociala hänsyn.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

Herr talman! Jag menar att Sverige har något riktigt bra att bygga på. Det är bra matråvaror som produceras med god miljömässighet och gott djurskydd och medvetna konsumenter som intresserar sig alltmer för mat och matens kvalitet. Det borde borga för jobb inom svensk matproduktion och för mat som vi kan lita på. Jag vill ha just det: Mat som vi kan lita på och fler jobb. Jag hävdar att ett gemensamt engagemang och rätt prioriteringar skulle kunna ge oss bättre mat inte minst till barnen i skolan, de äldre inom äldreomsorgen och varför inte patienterna på våra sjukhus. Det är en del av vår välfärd och våra jobb. Med offentlig upphandling, det vill säga den mat som kommuner och landsting köper in, kan vi göra skillnad. Vi kan stärka jobben och matproduktionen i Sverige. Regeringen har med Matlandet Sverige utlovat 20 000 nya jobb. Det är en god ambition. Men i dag efter sju år kan vi konstatera att någonting har gått snett. I stället för 20 000 nya jobb har det blivit minus 15 000 helårsjobb. Det är 15 000 jobb som har försvunnit från jordbruket. En granskning som Sveriges Television har genomfört visar statistik för hur kommuner och landsting upphandlar svensk mat. Av morötterna är 16 procent odlade i Sverige, 96 av 100 äpplen är importerade, och endast var fjärde kycklingfilé har svenskt ursprung. Svensk mat kämpar för sin överlevnad. Arbetslösheten har bitit sig fast på höga nivåer. Allt fler kommuner och landsting sliter med ekonomin och tvingas prioritera. Det gör att trots att de vill ge exempelvis bättre mat till barnen i skolan räcker inte pengarna eller kunskapen för att göra rätt. I det läget väljer regeringen att lägga ned Miljöstyrningsrådet. Det är det begränsade men mycket uppskattade och avgörande stöd som finns för kommuner och landsting och andra offentliga aktörer för att ge handfasta råd, vägledning och riktlinjer för att upphandla livsmedel närodlat och ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart. Med all respekt, minister Attefall: Du blir svaret skyldig. Varför lägger regeringen ned Miljöstyrningsrådet och dess verksamhet? Hur kommer det sig att ni i detta läge drar undan det enda stöd som har haft påvisbar effekt för kommuners och landstings hållbara livsmedelsupphandling? Varför inte vidareutveckla dess roll och uppgift? På vilket sätt garanterar regeringen att stödet för just hållbar livsmedelsupphandling för offentliga aktörer, kommuner och landsting bibehålls och utvecklas? Du är fortfarande svaret skyldig, minister Attefall.
Herr talman! Man ska ha bilden klar för sig. Det pågår stora förändringar av offentlig upphandling. Vi har nya EU-direktiv som vi har förhandlat nere i Bryssel som skapar större möjligheter att beakta de små företagens organisation men också mer av sociala, miljömässiga och etiska hänsyn i upphandlingen med mer flexibla regelverk. De nya direktiven ska implementeras i svensk lagstiftning. Vi har sett att vi behöver höja kompetensen och kunskapen hos de upphandlande aktörerna. Det gäller kommuner, landsting och också statliga myndigheter. Då måste vi förstärka upphandlingsstödet. Vi har också sett en tendens till att vi har fått ett mer spretigt upphandlingsstöd än vi har haft tidigare. Vi har haft verksamheter vid Kammarkollegiet, Vinnova och Konkurrensverket. Vi har haft Miljöstyrningsrådet, och dessutom har ett antal andra aktörer gett råd och vägledning på olika sätt. Regeringen säger: Vi måste samla ihop detta. Vi måste ha en tydlighet, förstärka upphandlingsstödet och göra det bättre. Det är inte för mycket kompetens och för mycket stöd som vi har haft problem med utan tvärtom. Regeringen säger att det är klokt att samla ihop stödet. Det verkar råda fullständig enighet om att vi behöver samla ihop det hela, möjligtvis med undantag av Socialdemokraterna, att döma av det senaste inlägget. Vi har valt att lägga detta på en befintlig myndighet där det finns en ram, en kompetens och en struktur så att man slipper bygga upp detta igen från grunden. Då har Konkurrensverket ansetts vara det lämpligaste, och vi skickar med mer pengar för att bygga vidare och förstärka. Vi ska göra någonting bättre av upphandlingsstödet än det vi har i dag. Jag tror att de flesta aktörer inser att det är klokt. Sedan kan man diskutera hur man ska organisera detta och om man ska ha en ny separat myndighet. Vi har diskuterat det alternativet. Men vi har bedömt att det är bättre att bygga på en befintlig struktur för att undvika de overheadkostnader som skapas på en relativt liten myndighet, och vi kan komma i gång snabbare i stället för att ha en lång process att bygga upp en ny myndighet. Jag tolkar Matilda Ernkrans inlägg som att hon anser att vi ska ha ett spretigt upphandlingsstöd på olika aktörer i framtiden. Vi ska alltså inte göra denna kraftsamling på att förstärka det hela, utan allt är bra som det är. Sedan påstår Matilda Ernkrans att det finns en rad olika brister. Javisst - det är dem vi ska jobba med. Men jag tror också att man ska ha klart för sig att det finns ett antal grundläggande principer i upphandlingslagstiftningen som är på EU-nivå och som man måste ha med sig, så man ska inte dra för stora växlar. Det måste vara likabehandling, öppenhet och transparens och proportionalitet i upphandlingen. Det innebär att man inte per definition kan ställa krav på att maten ska vara från ett visst land. Det måste vara kvalitetskriterierna som man ställer krav på, så att man får bra kvalitet. För en helsingborgare som säger att man ska ha närodlat kanske det blir dansk mat i stället för norrländsk mat, mat från Svealand eller något liknande. Det är sådana faktorer som man ska ha med i bilden när man talar om svensk mat. Det är kvaliteten vi måste gå efter, och sedan måste svenska bönder ha så goda villkor och själva producera så pass bra att de kan konkurrera. Vi vet att det finns brister när det gäller kvalitetskraven i sättet att lägga upp upphandlingen, och vi ska bli bättre på att stödja dem som vill ställa kvalitetskrav. Det ska göras på ett korrekt sätt så att man får fram den produkt som man vill ha till exempel till sina skolbarn. Jag ställer frågan: Vad är Socialdemokraternas alternativ? Jag mötte Jennie Nilsson, näringspolitisk talesman, i en debatt nyligen, och det var ett något annorlunda besked som jag fick av henne. Vad tycker Socialdemokraterna? Regeringens politik är tydlig. Men var står Socialdemokraterna? Det kan vara intressant att veta det också.

Herr talman! Det är just regeringens bedömningar och beslut som vi debatterar här. Många vittnar om hur Miljöstyrningsrådets arbete för en hållbar livsmedelsupphandling är handgripligt och viktigt för den hållbara upphandling som ändå har kunnat göras. Det kan handla om konkreta muntliga tips om hur man ska formulera en upphandling för att få precis det man vill ha. Det handlar om omfattande e-postkorrespondens med mera. I Miljödepartementets konsekvensbeskrivning framgår klart och tydligt att en myndighet, som ju Konkurrensverket är, inte kan ge enskilda konkreta råd på det sätt som Miljöstyrningsrådet hittills har gjort. Ansvarig minister! Finns det inte en poäng med att vi har ett system där någon ger råd och någon annan sedan utövar tillsyn? Ytterst blir det domstolarna som prövar om råden håller. Ponera, ministern, att Konkurrensverket ger en kommun råd om en formulering i en upphandling och detta sedan blir överklagat och rivs upp av en domstol. Då får vi en märklig situation. Miljödepartementets egen konsekvensanalys visar att råden från myndigheten måste notifieras i EU, alltså godkännas av 27 länder. När till exempel Sala kommun ringer till Konkurrensverket om en fråga får de vänta på svar från handläggaren, som har skickat ut frågan på notifiering till EU. Är det så? Både ministern och jag vet att det inte kommer att bli så. Handläggaren kommer inte att ge något konkret råd, utan i stället citera lagen och berätta hur domstolar har dömt. Det blir stor skillnad mot i dag, när Miljöstyrningsrådet ger kommunen förslag på konkreta formuleringar som faktiskt fungerar. Detta kommer att leda till mer importerad mat i skolan och på äldreboenden och mer mat som har besprutats med gifter som vi inte tillåter i EU. Det kommer att leda till fortsatt hög arbetslöshet i Sverige och sämre med jobb inom svensk matproduktion. Jag minns plötsligt regeringens stolta paroller i det ni kallar Matlandet Sverige. Här finns rikt illustrerade broschyrer och tal på galor och tillställningar som hålls i projektets namn. Här finns stora ord om hur svensk mat ska ligga på allt fler tallrikar, så också i kommunerna. Men verkligheten talar ett helt annat språk. I och med regeringens beslut att lägga ned Miljöstyrningsrådet och inlemma det i Konkurrensverket utan att kunna garantera någon effektiv fortsättning för en hållbar livsmedelsupphandling blir allt luft. Det blir en uppblåst ballong som spricker, och en av dem som effektivt pyser ballongen är statsrådet Stefan Attefall. Med all respekt, minister Attefall - du är svaret skyldig. Varför sänker denna regering den hållbara livsmedelsupphandlingen?
Herr talman! Först och främst tycker jag att interpellationen bör riktas till landsbygdsministern och handla om Matlandet Sverige om det är det man vill diskutera. Matlandet har samma principer som näringspolitiken i stort; det handlar om att skapa goda förutsättningar för svensk konkurrenskraft och att utveckla svenska produkter som ska klara sig på en konkurrensutsatt marknad. Det gäller självfallet både om vi talar om bilar och om vi talar om mat - vi ska förstärka vår konkurrenskraft. Det handlar då om ekonomi och även om produktutveckling av olika saker. Det är detta som Matlandet Sverige handlar mycket om - att skapa just denna goda miljö. EU:s regler för notifiering gäller oavsett om det är miljöstyrningsråd eller myndigheter. Det finns ingen skillnad i regelverken där; jag vill bara klargöra detta. Miljöstyrningsrådet har fungerat väl - javisst. Men det har också Kammarkollegiets upphandlingsstöd gjort. Det är inte några dåliga verksamheter vi talar om. Nu handlar det om att vi kommer i en ny fas där vi får större möjligheter att ge vägledning och stöd när det gäller att ta just miljömässiga, sociala och etiska hänsyn. Vi ser ett behov av att höja kompetensen hos de upphandlande aktörerna. Då förstärker vi upphandlingsstödet och samlar ihop det för att få en tydlighet. Vi gör någonting bättre av det befintliga. Det är detta det handlar om. Det handlar om att gå från ett läge där verksamheter är bra för sig på lite olika ställen till att få en kraftsamling och även en förstärkning med mer resurser. Vi kan använda befintliga resurser bättre och låta det som nu har legat på olika myndigheter korsbefrukta varandra på ett bra sätt. Man måste ha klart för sig att en myndighet självfallet inte kan och bör hålla på med egen konsultverksamhet i enskilda fall. Det är rimligt att det är så. Det ska andra aktörer göra. Det har kanske funnits lite olika diskussioner inom Miljöstyrningsrådet om exakt vilken roll de ska spela i det avseendet. Jag tycker att man måste ha klart för sig att en myndighet har en myndighetsroll. Den ska se till att det sprids god information om vad olika rättsinstanser har sagt. Den ska också ge ut goda vägledningar och gott underlag för aktörerna för att de sedan ska kunna utforma sina upphandlingar på ett bra och rimligt sätt. Man ska se det hela i ljuset av de olika saker som nu sker där vi utreder hur vi ska implementera nya EU-direktiv i svensk lagstiftning, ser över livsmedelsdirektivets tillämpning på svensk lagstiftning och ser över hur vi hanterar överklagandeärenden och liknande saker. Vi samlar nu ihop det hela och förstärker upphandlingsstödet, och vi kommer att komma till riksdagen med en del mindre förslag i vår om upphandlingsstöd. Allt detta gör vi för att skapa ett bättre, starkare och mer användbart upphandlingsstöd och en bättre fungerande offentlig upphandling bland annat för att stödja kommuner som vill köpa mat med god kvalitet till sina barn i skolor och förskolor och till äldreboenden.
Herr talman! Det blir alltmer uppenbart att det alltid är och förblir viktigare för regeringen med ytterligare ogenomtänkta och ineffektiva skattesänkningar eller andra förändringar än att satsa på riktigt bra mat. Jag menar att det är en felprioritering. Det går att vända utvecklingen. Det är dags att vända en politik som lägger uppgiften att lösa otaliga problem i varje enskilds knä - person eller kommun - till en politik där vi antar gemensamma utmaningar tillsammans. Vi socialdemokrater har lanserat fem initiativ för mat som du kan lita på och för fler jobb. Vi vill ha en långsiktig livsmedelsstrategi som ska stärka konkurrenskraften för svensk mat och jobb. Vi vill ha en nysatsning på svensk mat - ett bolag som gemensamt ägs av staten, branschen och intresseorganisationer i samverkan. Det ska vara byggt på våra mervärden om god miljömässighet och gott djurskydd. Vi vill stärka konsumenters rätt med tydliga innehållsförteckningar och märkningar. Vi vill vidareutveckla Miljöstyrningsrådet och en aktiv, genomtänkt offentlig upphandling. Vi vill minska gifterna i maten, och vi gör det genom att stödja ekologisk produktion med 371 miljoner kronor. Vi vill lyfta fram de goda exemplen, som Guldhedsskolan i Göteborg som lagar 85 procent av maten från grunden och har 50 procent ekologiskt. Eller varför inte mitt hemlän, Örebro läns landsting, som har högst andel ekologiskt, över 36 procent, och nu siktar på 45 procent? Det är dags att ta klivet till mat som du kan lita på - gärna ekologisk och gärna svensk. På så sätt får vi fler jobb och bättre mat.
Herr talman! Visst märks det att Matilda Ernkrans har varit på partiombudsmannautbildning alldeles nyss! När vi går fram med mer pengar till upphandlingsstöd får hon det till att vi ändå hellre sänker skatten. Retoriken från valrörelsen måste in till och med i en diskussion om offentlig upphandling. Vi förstärker upphandlingsstödet och ger mer pengar, mer skattepengar, och det får hon till att vi hellre sänker skatten. Argumentationen är barock, tycker jag. Vi gör någonting för att förstärka upphandlingsstödet just för att det landsting eller den kommun som vill ha exempelvis ekologisk mat ska kunna få hjälp och vägledning när det gäller hur man gör det på ett rättssäkert och korrekt sätt så att det följer lagstiftningen och EU-direktiv. Vi har ett gemensamt regelverk på Europanivå, och då måste vi hjälpa till så att man kan använda det regelverket på bästa möjliga sätt så att man utifrån lokala beslut och prioriteringar kan göra det som är bra för medborgarna och passar den verksamhet som man ska bedriva. Jag tror att oron för att det när man förstärker och koncentrerar ett upphandlingsstöd inte ska bli minst lika bra är överdriven. Tvärtom kanske det blir bättre. Jag tror att vi kan se fram emot den här utvecklingen. Sedan får vi följa den. Regeringen kommer självklart att följa att Konkurrensverket gör det som de ska göra, och så får vi se hur det utfaller och följa upp, förstärka och förbättra ytterligare om det skulle finnas sådana behov. Men allt tyder i dag på att man kommer att skapa en bra, fungerande verksamhet, och jag tror att Matilda Ernkrans kan vara lugn och trygg i att det här kommer att bli bättre än det tidigare arbetet. Det innebär inte att det kommer att bli perfekt från dag ett, men jag tror att om vi återkommer till en interpellationsdebatt om detta om något år kommer vi att se att vi har flyttat fram positionerna betydligt tack vare bland annat den här åtgärden som regeringen vidtar.